Fru talman! Matilda Ernkrans har frågat mig vilka regeringens prioriteringar inför EU-ordförandeskapet är, hur regeringen kommer att säkerställa ett brett stöd för prioriteringarna samt om EU:s grundläggande värderingar om demokrati och rättsstatens principer kommer att finnas bland prioriteringarna. Matilda Ernkrans påminner om det förankringsarbete som bedrevs av den föregående regeringen. En inriktning för de politiska prioriteringarna under det kommande ordförandeskapet togs således fram under våren 2022 efter diskussioner med partiföreträdare i riksdagen. Inriktningen presenterades för riksdagen den 1 juni. Statsminister Ulf Kristersson erinrade om detta när han för en knapp månad sedan i regeringsförklaringen konstaterade att de svenska riksdagspartierna i brett samförstånd pekat ut ett antal områden som särskilt prioriterade. Statsministern fick därefter den 26 oktober en fråga från Matilda Ernkrans om prioriteringarna när han återrapporterade från Europeiska rådets möte veckan före. Statsministern bekräftade att inriktningen låg fast och underströk det goda samarbetet med den avgångna regeringen. Fru talman! Det pågår ett intensivt förberedelsearbete i Regeringskansliet inför den 1 januari, när Sverige för tredje gången ska axla ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. En viktig del av förberedelsearbetet avser det svenska arbetsprogrammet. Som Matilda Ernkrans påpekar styrs ordförandeskapet av den europeiska dagordningen, men det finns också utrymme för ordförandeskapets inriktning. Därför inleds arbetsprogrammen traditionellt av en mer politisk text som understryker en sådan inriktning. Arbetet med formuleringen av arbetsprogrammet pågår. När det gäller de politiska prioriteringarna sker arbetet på grundval av den inriktning om vilken det finns ett brett samförstånd bland Sveriges riksdagspartier. Enligt den gällande tidsplanen kommer statsministern den 14 december att presentera arbetsprogrammet här i kammaren.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret och hälsar henne välkommen till kammaren i rollen som EU-minister, ett uppdrag som hon har en alldeles utmärkt bakgrund för att ta sig an, då hon tidigare under många år fungerat som vice ordförande i EU-nämnden. Jessika Roswalls företrädare på denna post, socialdemokraten Hans Dahlgren, presenterade som sagt den övergripande inriktningen för det svenska ordförandeskapet. Där fanns det väldigt tydligt med att vi skulle slå vakt om EU:s grundläggande värderingar och rättsstatens principer som en av fem prioriterade frågor. I Ulf Kristerssons, Moderaterna, regeringsförklaring nämndes inte rättsstatens principer med ett enda ord. Om det inte ska uppfattas som en nedprioritering är det viktigt att rättsstatsprincipen finns med som en punkt i den inriktning som regeringen kommer att presentera om några veckor, som statsrådet har svarat här. Varför är det så viktigt för Sverige? Varför är det så viktigt för oss socialdemokrater? Det europeiska samarbetet vilar på en uppsättning värderingar. Det är inte vilka värderingar som helst. Det handlar om frihet och demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, rättvisa och mångfald, jämlikhet, jämställdhet, tolerans och ett oberoende rättsväsen. Det är ett europeiskt samarbete som vilar på de värderingarna inte bara för att det är viktigt för att vi behöver värna demokratin eller bidra till en demokratisk utveckling. Det är också en fråga om legitimitet för det europeiska samarbetet. Ska Sveriges skattebetalare bidra med stora pengar finansiellt till det europeiska samarbetet måste vi kunna känna oss trygga med att pengarna används till rätt saker och går till länder med liknande värderingar. Det är länder som har ett fungerande rättsväsen och fria och demokratiska val och som arbetar aktivt för att motverka korruption. Nyligen slog Europaparlamentet fast i en rapport att man inte längre ser Ungern som en fungerande demokrati. Man pekar på de demokratiska försämringarna i den ungerska vallagen, domstolsväsendets minskade oberoende och spioneri mot journalister. Det handlar om ökad korruption där premiärminister Viktor Orbán och personer i hans närhet har tillskansat sig EU-medel. Det är en viktig inlaga i den process som nu pågår mot Ungern där EU-kommissionen håller inne EU-stöd, EU-pengar, därför att landet inte längre lever upp till kraven om en fungerande rättsstat. Samtliga svenska partier i Europaparlamentet ställer sig bakom rapporten utom Sverigedemokraterna. Sverigedemokraternas ledamöter är också de enda som har röstat emot villkoret att man ska ha respekt för mänskliga rättigheter och demokrati för att kunna ta emot EU-pengar. Eftersom Sverige är ett av de länder som mycket gediget, hårt och länge har drivit frågan om vikten av att medlemsstaterna lever upp till rättsstatsprincipen för att få del av EU-medel skulle det märkas väldigt tydligt i EU-kretsen om den nya regeringen stryker punkten om rättsstatsprincipen från vårt ordförandeskapsprogram. Därför vill jag gärna fråga EU-ministern: Har Sverigedemokraternas syn på Ungern och rättsstatsprincipen redan fått genomslag i den svenska EU-politiken?
Fru talman! Tack för gratulationerna, Matilda Ernkrans! Jag gratulerar tillbaka till uppdraget i EU-nämnden! Både Matilda Ernkrans och jag vet hur viktigt och hur roligt arbetet är i EU-nämnden. Låt mig inleda med att tala om det breda samförstånd vi hade om de fem prioriteringarna för arbetet. Jag hade ett väldigt nära samarbete med den dåvarande regeringen där Matilda Ernkrans ingick. Det var fem områden som vi pekade ut från Sveriges sida. Det var att skapa säkerhet för EU:s medborgare och stärka EU:s roll i världen, att stoppa den organiserade brottsligheten, att snabba på klimatomställningen, att stärka EU:s konkurrenskraft för framtidens jobb och att slå vakt om unionens grundläggande värderingar, utan inbördes ordning. Alla de delarna - som jag redan sagt en gång, och som statsministern också har sagt - kommer att vara viktiga delar för ordförandeskapsprogrammet. Men jag vill också säga - och det tycker jag att Matilda Ernkrans lyfter fram i sin interpellation - att det svenska ordförandeskapet kommer att prioritera och behöva jobba väldigt mycket med fortsatt stöd till Ukraina. Det är både för att EU ska hålla ihop och för att det ska fortsätta att ge ekonomiskt och militärt stöd till Ukraina. Varför säger jag det? Jo, därför att ordförandeskapets prioriteringar behöver ta in omvärlden. Det händer saker i omvärlden, och det behöver också speglas i ordförandeskapets prioriteringar. Låt mig vara extremt tydlig. Den oro som Matilda Ernkrans lyfter fram här är helt oberättigad. Vad gäller rättsstatens principer har jag alltid i olika sammanhang varit väldigt tydlig. För mig är det en prioriterad fråga. Jag delar Matilda Ernkrans beskrivning av hur viktigt det är för förtroendet för EU. Det är en grundbult för samarbetet. EU är en union som bygger på värderingar. Det råder det ingen tvekan om. Jag gläds över - vilket jag tror att även Matilda Ernkrans gör - att det numera finns flera redskap i verktygslådan för att se till att medlemsstaterna följer våra gemensamma värden. Jag kan sedan återkomma om de villkorsmekanismer som vi nu har på plats och som regeringen såklart fortsatt stöder. Kommissionen har redan påbörjat arbetet med till exempel Ungern, som Matilda Ernkrans lyfter fram. Det kommer det svenska ordförandeskapet att få fullfölja. Värderingsfrågorna är centrala för mig, regeringen och Sverige och kommer att fortsätta att vara det. Det kommer såklart alltid att vara en prioriterad fråga för ett ordförandeskap och kommer att så förbli. Låt mig bara säga några saker som det svenska ordförandeskapet kommer att jobba med, för att skingra den oro som Matilda Ernkrans lyfter fram. Bland annat finns det en process om artikel 7-förfarande som vi kommer att fortsätta att arbeta med. Det pågår redan nu ett arbete. Som jag nämnde finns ett arbete om villkorlighetsmekanismen som vi kommer att arbeta vidare med. Det finns också andra delar om återhämtningsfonden. Matilda Ernkrans behöver inte oroa sig. Det kommer att vara en prioriterad sak för ordförandeskapet och för Sveriges regering under hela perioden. Jag vill också säga att det inte är något arbete som tar slut. Det påbörjades inte heller under den förra regeringen, och det kommer att fortsätta. Det handlar om legitimitet och förtroende för EU som institution.
Fru talman! Tack, Jessika Roswall, för svaret! EU-ministern har väldigt goda ambitioner. Det känns också bra att höra engagemanget och tydligheten från EU-ministern när det gäller EU:s grundläggande demokratiska principer. Jag vill bara understryka att det är av absolut största vikt att man orkar prioritera just rättsstatens principer och de demokratiska grundläggande principerna i ordförandeskapsprogrammet. Det är klart att Ukraina också kommer att prägla det svenska ordförandeskapet. Konstigt vore det annars. Energikrisen kommer att prägla det, och klimatutmaningarna kommer att prägla det. Men vi har också andra saker som det ska levereras på under ordförandeskapet. Det gäller inte minst migrationspolitiken. I allt detta är det viktigt att man står upp och i skrift och i alla sammanhang fortsätter att driva rättsstatens principer. Det går inte att bortse från att det finns en viss inbyggd otydlighet i hur regeringen hittills har hanterat rättsstatens principer. Det handlar om att det är en regering som har blivit tillsatt utifrån och får sin makt från sitt samarbete med Sverigedemokraterna och det Tidöavtal som är skrivet av de fyra partierna. EU-politiken är inte ett samarbetsområde. Men det är väldigt tydligt i Tidöavtalet att Sverigedemokraterna ska informeras när det gäller EU-frågor. Det står i Tidöavtalet att i EU-ärenden ska samarbetsparti utanför regering informeras om innehållet i regeringens faktapromemoria inför beredningen av EU-ärenden i riksdagen. Informationen ska ges före behandlingen i riksdagens utskott, vilket föregår beredningen i EU-nämnden. Som vice ordförande i EU-nämnden kan jag inte tolka det på något annat sätt än att Sverigedemokraterna kommer att få information och ha möjlighet att påverka den svenska inriktningen före behandlingen i utskottet och i EU-nämnden. Frågan om Sverigedemokraternas inflytande är viktig att reda ut, inte minst inför det svenska EU-ordförandeskapet. Vi vet ju redan att Sverigedemokraterna inte delar synen när det gäller rättsstatens principer och vikten av att alla Europas medlemsländer delar samma grundläggande värderingar. Det gäller trovärdigheten och möjligheten för Sveriges EU-minister att kunna driva på det viktiga samarbete vi har tillsammans inom EU. Det finns en otydlighet i hur EU-politiken kommer att föras, inte minst under ordförandeskapet. Jag skulle vilja följa upp min fråga till statsrådet. Vilket inflytande har eller kommer Sverigedemokraterna att ha på det som är inriktningen för det svenska ordförandeskapet som kommer att presenteras här i december?
Fru talman! Låt mig börja med delen som rör det svenska ordförandeskapet. Matilda Ernkrans är inne på att det handlar om många frågor. Men min poäng med att lyfta Ukraina var just att det är väldigt många frågor vi ska hantera, och jag tror att vi är överens om att säkerheten är av största vikt. Den kommer att uppta mycket av vår tid, och det finns flera goda skäl till det. Men som även lyfts fram i interpellationen handlar ordförandeskapet inte bara om att hantera själva ordförandeklubban utan också om att driva på förhandlingar mellan mötena. Vi har beräknat att det är ungefär 350 akter och 2 000 möten varav 150 i Sverige. Det är väldigt mycket arbete, och det handlar mycket om att se till att arbetet drivs framåt i många frågor. Dessutom är vi inne i slutskedet av kommissionens mandatperiod, vilket också kommer att ha en stor inverkan. Jag har sagt här - och då har jag nog härmat den förra regeringens olika företrädare - att ett ordförandeland förväntas vara så opartiskt som möjligt och lyssna på alla. Men i samband med det krävs också att vi är effektiva och ambitiösa och att vi når så långt som möjligt. Det här ligger inte bara i regeringens intresse utan också i Sveriges intresse. Det ligger inte bara i alla riksdagspartiers och riksdagens intresse utan även i civilsamhällets och hela det övriga samhällets intresse. Jag tror att det är viktigt att vi gemensamt strävar efter breda lösningar, och därför vill jag försöka svara lite grann på frågan om vilket inflytande Sverigedemokraterna får. Jag tycker att det är lite motsägelsefullt av Matilda Ernkrans att samtidigt i interpellationen fråga hur vi i regeringen ska förankra prioriteringarna med riksdagen. Jag vill fortsätta det goda samarbete som den förra regeringen hade med riksdagen och fortsätta att förankra det. Det handlar dels om att jag själv kan göra det i utskott, dels att mina statsrådskollegor kan göra det. Det gäller brett i riksdagen, bland alla riksdagens partier. Jag hoppas att vi kommer att kunna fortsätta det goda samarbetet, för jag tror att det tjänar Sverige. Det tjänar också det svenska ordförandeskapet, för det är vår gemensamma uppgift att se till att det går åt rätt håll. Jag vill säga något mer för att skingra den oro som jag tycker är obefogad. Jag lyfte i mitt förra inlägg fram artikel 7-förfarandet, där vi har en plan för hur vi ska fortsätta att ha landsspecifika diskussioner. Vi planerar att ha det med fem länder. Den första rundan avslutas med Slovakien och Finland, och i den andra rundan kommer ett arbete med utfrågningar av Belgien, Bulgarien och Tjeckien att påbörjas. Vi är också beredda att ha flera utfrågningar inom ramen för artikel 7-förfarandet. Villkorlighetsmekanismen lyfte jag i det förra inlägget, så jag behöver inte säga mer om det mer än att vi kommer att fortsätta att följa upp det. Jag vill också nämna att vi planerar ett symposium i anslutning till det informella EU-ministermötet i juni för att stärka rättsstatens principer i EU, och jag vet att riksdagen planerar ett eget sådant möte. Jag vill med detta bara garantera att de här frågorna kommer att ligga högt på agendan och vara prioriterade. Det måste vara så för ett ordförandeskap så länge det finns skäl för det, och det gör det. Jag gör som sagt vad jag kan för att skingra den osäkerhet som Matilda Ernkrans känner, och jag hoppas på ett gott samarbete för Sveriges och för EU:s skull.
Fru talman! Tack, EU-ministern, för svaret! Jag tillhör också dem som tycker att det här är viktigt, inte minst nu när vi har krig på vår kontinent. Då tjänar alla på en bred samverkan, inte minst i Sveriges riksdag, och på att vi klarar av att hålla EU:s enighet uppe när vi hanterar kriget i Ukraina men också nya sanktioner gentemot Ryssland. Det vill jag understryka och säga. Sedan hoppas jag att EU-ministern förstår att det för mig som socialdemokrat ändå finns en otydlighet och en oro omkring hur regeringen kommer att välja att samarbeta, inte minst med Sverigedemokraterna, utifrån den överenskommelse som finns i Tidöavtalet. Skillnaden i sak handlar i det här fallet om hur man ser på rättsstatens principer. Sverige har ett gott rykte som förhandlare, och förväntningarna på Sverige under EU-ordförandeskapet är stora. Jag tycker att det är rimligt att ha stora förväntningar på Sverige när det gäller att vi ska kunna landa viktiga frågor för vår gemensamma vardag - frågor som är viktiga inte bara för Sverige utan också för EU och för världen. Här handlar det ju om klimatpolitiken, som vi behöver landa under det svenska ordförandeskapet. Annars kommer vi inte att nå de klimatmål och den gröna omställning som vi så väl behöver. Det handlar vidare om det fortsatta stödet till Ukraina och ytterligare sanktioner mot Ryssland. EU:s migrations och asylpaket kommer också att landa under ordförandeskapet, och det har ju varit prioriterat för oss socialdemokrater. Sverigedemokraterna är trots allt med i ert regeringsunderlag och sitter i Regeringskansliet. De har fått igenom det de ville i Tidöavtalet, enligt Jimmie Åkesson. Jag tycker alltså att Jessika Roswall tonar ned hur mycket inflytande Sverigedemokraterna faktiskt kommer att ha på EUpolitiken. Vi hoppas ändå på ett gott samarbete för framtiden.
Fru talman! Tack, Matilda Ernkrans, för interpellationen! Det är bra att vi inte tonar ned de här frågorna, för de är av avgörande vikt för EU:s framtid och för att unionen ska kunna fungera. Vi står också inför den otroligt viktiga uppgiften att vara ordförandeland i EU:s ministerråd. Jag har berättat lite här, och jag vet att riksdagen även tidigare har tagit del av information om hur många möten som ska hållas och hur många akter som ska förhandlas. Förväntningarna på Sverige är stora, och jag hoppas att vi tillsammans kommer att kunna leverera på det. För att Sverige ska kunna leverera och axla det ansvaret tror jag att det är otroligt viktigt att vi har en bred uppslutning kring ordförandeskapet, vilket jag upplever att vi har. Jag hoppas också att vi kommer att ha det under hela tiden och att jag och alla andra statsråd kommer att kunna komma till riksdagen och förankra de prioriteringar som finns och även arbetet under tiden. Som jag underströk tidigare är det självklart för regeringen att de fem områden som vi båda har lyft här i dag kommer att vara fortsatt viktiga för prioriteringarna för ordförandeskapet: säkerheten, att stoppa den organiserade brottsligheten, att snabba på klimatomställningen - det kunde vi såklart prata mer om - att stärka EU:s konkurrenskraft och att slå vakt om EU:s grundläggande värderingar. Som sagt kommer förankringen att ske i olika utskott, och hur formuleringarna slutligen kommer att lyda när de presenteras den 14 december kommer statsministern att återkomma till här i kammaren. Tack för interpellationen! Jag hoppas att detta har skingrat en del oro.